Den kan emellertid vara rätt intressant, eftersom herr Ohlin som bakgrund till frågan framställer en mycket dogmatisk karikatyr av hur vi önskar bedriva statlig företagsamhet. Herr Ohlin känner väl de speciella orsaker som gjorde staten till ägare av vissa mellansvenska gruvor. Det visade sig på 1960-talet att dessa gruvors relativa exportnackdelar blev betydande. Vad vi då gjorde bör faktiskt komma fram i diskussionen, eftersom han påstår att vi aldrig vill avveckla ett företag utan sitter som andra ekorrar och håller på företagen när de en gång har blivit statliga. Vi sålde en gruva till Stora Kopparberg. Vi menade nämligen att gruvan i Stora Kopparbergs ägo och under de villkor som köpekontraktet innehöll kom till bättre och produktivare användning än om vi skulle ha behållit den i den statliga koncernen och drivit den som exportgruva.

När gruvor blir slutbrutna minskar sysselsättningen — det är inte mycket att göra åt det. I det läget har AB Statsgruvors kompetens som bedömare och drivare av gruvföretag och de finansiella resurser som företaget disponerar över utnyttjats till att förvärva en ny gruva och ta upp brytning i en region med betydande sysselsättningsproblem — jag tänker på AB Statsgruvors förvärv av gruvan i Yxsjöberg. Jag vet inte vilka slutsatser herr Ohlin drar av AB Statsgruvors handlande i dessa frågor. Durox? En slutsats, som jag för övrigt annonserade för nästan exakt ett år sedan, är att vi behöver det statliga förvaltningsbolag som vi i dag behandlar. Sedan ställer herr Ohlin på nytt en fråga till mig om vad olika kolleger till mig i regeringen menar, och han säger att det är förskräckligt så mycket sprickor det är i regeringen, vars ledamöter ändå tillhör samma parti. Ja, gudskelov har vi en enpartiregering — det är en stor fördel. Det är framför allt ett uttalande av Alva Myrdal som herr Ohlin syftar på. Han borde kanske haft tid att fråga fru Myrdal själv härom, men eftersom hon inte är närvarande kan jag å hennes vägnar tala om hur uttalandet skall tolkas. Hon har sagt ungefär så, att på vissa områden där stat, kommun och landsting är stora konsumenter finns det ett speciellt skäl att pröva möjligheten att det allmänna också går in som producent. Jag tycker att det är ett mycket rimligt resonemang; vi tillämpar det i dag på läkemedelsområdet med mittenpartibrodern herr Eliassons i Sundborn principiella sanktion. Det kan tillämpas på andra områden också. Det är inte något konstigt resonemang; det är ett inte bara från socialistisk synpunkt mycket naturligt resonemang. Jag tror att grundtanken bakom fru Myrdals uttalande har sympatier långt utanför vårt eget parti. Det skall alltså vara fråga om en relativt avancerad produktion, där samhället är den dominerande konsumenten och det allmänna har ett betydande kostnadsintresse samt svarar i stor utsträckning för produkternas utvecklingskostnad. Det är då inte orimligt att möjligheterna för staten att direkt engagera sig i produktionen undersöks. Jag vet inte om herr Ohlin avsåg att vara lustig när han sade att vi själva fick avgöra om fru Myrdal skulle betraktas som naiv eller okunnig — eller det kanske var andra nedlåtande adjektiv som han använde. Mot bakgrunden av det problem som fru Myrdal i verkligheten tog upp överlåter jag åt kammarens ledamöter att själva välja adjektiv för att karakterisera herr Ohlins exempel om blyertspennorna. Sedan kommer herr Ohlin gång på gång tillbaka till begreppet konkurrens på lika villkor och ställer också på den punkten flera frågor till mig om hur de lika konkurrensförutsättningarna skall garanteras. Det råder lika konkurrensförutsättningar när det gäller kreditförsörjningen. Det råder också lika konkurrensvillkor i fråga om statens upphandling och lika villkor i fråga om statens övervakning och kontroll av företagen — samma objektiva normer skall självfallet härvidlag tillämpas för såväl privata som statliga, kooperativa och blandägda företag. Det står i propositionen och jag har sagt det flera gånger från denna talarstol men upprepar det gärna: Det är konkurrens på lika villkor som är principen för det statliga företagandets bedrivande och expansion. Jag vet inte hur herr Ohlin menar att man skall formalisera detta på annat sätt än att vi gör det i deklarationens form och dessutom skapar förutsättningar för stora och växande möjligheter till fortlöpande insyn i de statliga företagen.

Det innebär sannerligen inte någon begränsning i förhållande till vad som gäller i dagsläget, herr Ohlin. Det är i stället en förmån, en favör, som vi därigenom ger de statliga företagen. Dessa har sannerligen hittills inte fått konkurrera på lika villkor. Framför allt skulle man, om man följde herr Bohmans och herr Ohlins allmänna riktlinjer för de stat liga företagen, verkligen undergräva de statliga företagens förmåga att konkurrera på lika villkor. Genomgående kräver nämligen herr Ohlin av de statliga företagen, att om en aktivitet som ett statligt företag kan ta upp kan skötas av ett privat företag, så skall det statliga företaget avstå. Men översätt det till praktiken! Jag tycker att herr Ohlin någon gång borde sätta sig in i rollen som statlig företagare. Hur skall en statlig företagare reagera? Han hittar en produkt som han vill utveckla, och han får möjlighet att förvärva ett patent. Med herr Ohlins egendomliga upfattning om hur ett statligt företag skall agera borde denne företagare egentligen gå runt och erbjuda detta patent till andra företag. När han till slut misslyckas med att placera patentet hos sina privata konkurrenter, skulle han ha herr Ohlins tillstånd att begagna det i sin egen produktion. Det är alltså herr Ohlin som på ett mycket effektivt sätt — förutsatt att herr Ohlins riktlinjer för det statliga företagandet någon gång skulle bli vägledande — undergräver möjligheten för de statliga företagen att konkurrera på lika villkor. Herr Ohlin ställde en rad frågor om hur vi menar att de statliga företagens redovisning skall utformas. Vi har avgivit den allmänna deklarationen, att de skall redovisa på ett föredömligt öppet sätt. Jag vill i dag inte i detalj binda mig för de anvisningar som förvaltningsbolaget bör lämna för att åstadkomma ett förenhetligande och för att successivt höja kvaliteten och öppenheten i redovisningarna. Jag kan mycket väl tänka mig att det för de statliga företagen kan vara lämpligt att införa den typ av femårsredovisningar — gärna återblickande — som herr Ohlin föreslagit. Men jag tycker att det vore fel av mig att binda företagen för detta; det må ankomma på dem att pröva vilka vägar som är de riktiga att gå. Resultatet av deras ansträngningar får vi tillfälle att bedöma och diskutera här. Herr Ohlin låtsas som om statliga företag skulle utmärkas av en alldeles speciell önskan om mörkläggning. Det finns hos alla företag en tendens att framställa sig själv i något ljusare dager än en mer kritisk iakttagare skulle göra, vilket inte behöver innebära att de avsiktligt vilseleder. Detta är en mycket mänsklig tendens, och den finns naturligtvis bland statliga företag lika väl som i privata och kooperativa företag. I det fallet är det väl i och för sig ingenting som skiljer statliga företag från privata och kooperativa. Men när man vill göra gällande att statliga företag av princip och av ond vilja i sin offentliga redovisning skulle försöka försvåra insynen i företaget vill jag mycket bestämt opponera mig mot denna anklagelse. Jag vill bara anföra ett exempel som bevis för anklagelsens orättfärdighet, om man nu vill ge den den generella innebörd som mycket ofta förekommer. Jag syftar på ett företag som har nämnts tidigare i debatten och som vi får tillfälle att diskutera under vårriksdagen, nämligen Uddevallavarvet. Jag vet icke något varv som ger en fullständigare och öppnare redovisning av läget. Materialet redovisades mycket utförligt i en proposition i våras.

Jag antar att en del av de frågor herr Ohlin ställde till mig var vad man kallar retoriska.

Herr Ohlin vet naturligtvis att jag inte är beredd att avge en så okvalificerad deklaration. I vilken mån vi kommer att avveckla de engagemang vi har kommer icke att bestämmas av en önskan om att den statliga företagsamheten skall vara så liten som möjligt, vilket alltså är herr Ohlins kriterium, utan det kommer mer att vara beroende av vad som bäst gagnar den statliga företagsgruppens utveckling. Om ett engagemang från vår synpunkt är ointressant och vi finner att detta företag går bättre in i näringslivets struktur tillsammans med en privat eller kooperativ grupp är vi fullt beredda att avskilja den delen av verksamheten från den statliga företagssektorn. Det kommer vi att göra icke av folkpartistiska ideologiska motiv, utan vi kommer att göra det som ett självklart uttryck för vår näringspolitiska ambition att påverka den strukturella utvecklingen i den svenska industrin på bästa sätt. Sedan kan man naturligtvis göra felbedömningar, men detta kommer att vara vår målsättning. Den målsättningen kan mycket väl innebära att vi vid olika tillfällen kommer att avveckla eller överlåta statliga företag, på samma sätt som vi ju av samma skäl förvärvar ickestatliga företag. Det verkade nästan som om herr Ohlin tyckte att jag hade ägnat för stor uppmärksamhet åt folkpartiets motion i detta ärende. Den motionen skulle man inte alls uppfatta som uttryck för folkpartiets verkliga åsikt om de statliga företagen, nej, den var närmast ett polemiskt inlägg för att få balans i debatten och icke alls uttryck för någon genomtänkt och fullständig redovisning av folkpartiets ståndpunkt. Man frågar sig verkligen, hur många sidor folkpartiet behöver använda för att ge en fullständig redovisning av sin ståndpunkt. Som jag sade i mitt inledningsanförande är nämligen motionen osedvanligt mångordig och ordrik.

Om herr Ohlin tror att vi skriver Ppropositioner på samma sätt som folkpartiet skriver motioner, har han fel. Vår proposition om det statliga företagandet är ett uttryck för vår totala syn på det statliga företagandet. Nej, vill man ha reda på vad folkpartiet verkligen menar i denna fråga skall man inte bry sig om vad som står i motionen, utan då skall man i stället läsa den reservation i utskottet som centerpartiet har producerat och som folkpartiet har anslutit sig till. Allright, jag tycker också att folkpartiet låter mycket förståndigare i centerpartitappning än i originaltappning i motionen, men vår politiska diskussion blir litet besvärlig om vi först måste fråga centerpartiet, vad folkpartiet egentligen menar i olika ärenden. Jag har faktiskt ingen anledning att ta upp någon lång debatt med herr Eliasson i Sundborn, och allra minst någon polemisk debatt. Jag har redan berört vad han sade om Uddcomb. Jag vidhåller bestämt att han har gjort en felbedömning eller i varje fall har framställt vårt handlande på ett sätt som han inte gärna kan mena motsvarar verkligheten. Herr Eliasson konstaterar, precis som vi har gjort, att det har förelegat brister tidigare i de statliga företagens skötsel. Det är självfallet en angelägenhet inte bara för regeringspartiet, utan för Sveriges riksdag över huvud taget att åstadkomma en bättre tingens ordning, och det är till detta det förslag till ett statligt förvaltningsbolag syftar som vi nu diskuterar.

Det är emellertid självklart att vi bedömer förvaltningsbolaget innebära en organisatorisk form som är överlägsen den ordning vi har för närvarande. Men det kommer självfallet att ta tid innan de positiva verkningarna av denna förändring gör sig gällande. Vi understryker detta direkt i propositionen just för att möta orealistiska förväntningar om snabba förändringar. Herr Eliasson kan alltså vara övertygad om att han också på den punkten befinner sig i gott sällskap med regeringen. Herr Eliasson ställde en fråga som han själv betecknade som viktig och som han dessutom sade att han hade framställt tidigare. Jag är därför litet generad över att inte riktigt förstå vad frågan egentligen syftade till.

Herr Eliasson frågade, hur man skall handla om det allmänna samhällsintresset inom en viss bransch står i motsättning till statens företagarintresse i samma bransch. Jag tror inte det är något problem. Som jag tidigare har sagt kommer själv fallet statens myndighetsfunktion att ta överhanden. Om statens företagarintresse kommer i konflikt med exempelvis miljövårdsintresset, är det självklart att det statliga företaget får på samma sätt som privatägda företag foga sig i de föreskrifter som utfärdas. Att det kan uppstå en konflikt beror inte på att staten här har två funktioner. En sådan saklig konflikt kan också inträffa om det är ett privatägt eller kooperativt företag som drabbas. Konflikten beror på förekomsten av två olika samhällsintressen, t.ex. miljövården och sysselsättningen. Det uppstår emellertid inte någon speciell konflikt därför att ett företag som utsätts för den statliga kontrollen är statsägt. Herr Eliasson sade att han var emot maktkoncentration. Bra! Han sade också, att vi icke åstadkommer en bättre ordning om vi ersätter den privata maktkoncentrationen med en statlig — i stället bör vi decentralisera. Herr Hedlund har lovat att vi skall få större klarhet i decentraliseringsbudskapets innebörd. Decentralisering är någonting som vi alla tycker om. Detta är därför ett typiskt centerpartistiskt budskap. Nu skall jag inte polemisera mot herr Eliasson, vars sunda instinkt mot privat maktkoncentration jag väl känner. Låt mig i stället mera allmänt rikta mig mot tankar som ofta förs fram av folkpartiet. Man säger att man är emot privat maktkoncentration och säger samtidigt, att man definitivt avvisar varje form av statlig maktkoncentration som balans eller kontroll av den privata. Man skall gå andra vägar i stället. Jag tror att det är i mycket en liberal önskedröm. Menar man allvar med att man finner den privata maktkoncentrationen erbjuda ett problem, får man nog besvära sig med att som en motvikt acceptera en statlig men i demokratiska former kontrollerad maktkoncentration. Detta är egentligen den helt avgörande frågan i alla de frågor vi diskuterar. Det gäller i vilken mån vi verkligen tror att det är möjligt att i demokratiska former styra samhället också på områden som tidigare har legat utanför samhälleligt och demokratiskt inflytande. Det finns de som intar den mycket pessimistiska attityden, den liberala och konservativa attityden, och säger att här får demokratin göra halt, därför att en fortsättning av demokratin på områden som gäller ekonomi och maktfördelning skapar andra faror, ännu större än dem som vi eventuellt anser att vi har i dag, vilka jag inte tror att konservativa och liberaler i någon större omfattning upplever. Den andra ståndpunkten, vilken jag finner vara den enda rimliga, är att demokratin icke gör halt, men det är självklart att vi alla måste vara angelägna om att den fortsatta utvecklingen av demokratin verkligen sker i former, som bevarar den demokratiska kontrollens effektivitet. Med anledning av att man i detta fall spelar ut statliga företag mot individen och individens frihet och säger, att vi inte bör ha statliga företag, därför att en expansiv statlig företagssektor är farlig för friheten, vill jag framhålla, att vi icke ser statliga företags expansion som ett mål i sig självt. Vi ser statliga företags expansion som instrument för att kunna föra en näringspolitik baserad på våra demokratiska värderingar. Låt mig bara ta ett mycket enkelt exempel! Det har nämnts tidigare i debatten, och det är naturligt att man gör det, därför att det berör en fråga som är av central betydelse i dagens ekonomiska utveckling i Sverige. Jag syftar självfallet på den bristande regionala jämlikheten i vårt land. Det är väl ingen som tvivlar på att vi ifrån samhällets sida har helt andra möjligheter att lösa de lokaliseringspolitiska problemen, om vi vid sidan av andra medel i lokaliseringspolitiken också förfogar över en expansiv stat lig företagsgrupp. Det har talats om IRI här tidigare i dag och var och en som gör en resa lär sig någonting. Jag fick förnya mina kontakter genom att representanter för IRI för en tid sedan besökte Sverige. Det var värdefullt för mig. Jag fick deras erfarenheter från problem som jag mycket väl kände igen från min egen verksamhet. Jag möter en eller ett par gånger i veckan personer från olika delar av landet som begär av mig och regeringen att få en statlig industri. Jag säger naturligtvis, som sanningen är, att det dess värre inte är så lyckligt, att vi har ett lager av färdiga industriprojekt på hyllan. Men vi arbetar bl.a. genom de institutioner som har skapats genom riksdagens beslut nyligen. I vissa fall kommer vi att lyckas. Vi kommer att lyckas i flera fall i framtiden än hittills. Men det är alldeles själv klart att man, om man har — vilket den italienska regeringen har varit i den lyckliga situationen att ha — en stor och expansiv statlig företagsgrupp, mycket lättare kan lösa lokaliseringsproblemen. Detta gäller inte bara de omedelbara effekterna som åstadkommes, ty man kan också genom de samhällsägda företagen påverka de privata. Det exempel jag syftar på gäller etableringen av en bilindustri i Neapel. Under flera år hade den italienska regeringen försökt övertala Fiat att förlägga en fabrik till Neapel men misslyckats. Den italienska regeringen kunde i det läget via IRI vända sig till sin egen bilindustri Alfa-Romeo och fatta beslut om att bygga en ny bilfabrik för att göra andra modeller än dem Alfa Romeo tillverkar i dag. Efter rätt långa parlamentariska diskussioner fattades beslut i det italienska parlamentet om att förlägga fabriken Alfa-Sud till Neapel. Den möjligheten har vi inte haft i vårt land hittills, men vi hoppas att få den. Det behöver inte gälla just bilindustrin utan kan avse andra områden. Det intressanta är att resultatet av den statliga bilindustrietableringen i Neapel blivit att Fiat, sedan staten väl etablerat sig, flyttat efter och jag tror att Neapel nu löst problemen. Precis samma resonemang kan tillämpas på bl.a. våra norrländska industrifrågor. Ge samhället resurser att använda för lösningen av medborgarnas vitala problem! Detta går inte ut över individens frihet, utan tvärtom skapas möjligheter att föra en politik som kommer att upplevas inte som ett hot mot demokratin utan som ett uttryck för en modern demokratis effektivitet.
Herr talman! Statsrådet Wickman visste om att jag måste resa utrikes klockan 14 och har nu hållit ett en timme långt anförande. Nu har jag inte många minuter på mig att bemöta honom och det blir av det skälet ett mycket ytligt svar. Herr Wickman var både ledsen och indignerad över att jag beskyllde honom för att hålla ett valtal. Han sade att man ju talar på samma sätt inför sina valmän som här i kammaren. Ja, somliga gör det, och låt oss säga att herr Wickman och jag tillhör dem. Men alla gör det inte, ty det används ibland mera svepande och mera förenklade argumenteringar inför en stor publik. Det förekommer också att motståndarnas motiv återges mera missvisande. Anledningen till att jag beskyllde herr Wickman för att hålla ett valtal var att hans anförande inte var så sakligt som brukligt är när det rör sig om en regeringsdeklaration. Det innehöll just insinuationer mot meningsmotståndarna, varvid åberopade motiv av dem ifrågasattes. Jag kan inte plocka sönder herr Wickmans anförande ännu en gång men vill beröra två av de frågor han tog upp. För det första sade han att vi är emot all statlig företagsamhet. Det har vi inte varit och det är vi inte, vilket också redovisats. För det andra framhöll han att vi yrkat avslag på förslaget om ett förvaltningsbolag därför att vi inte vill ha ett sådant. Det har vi inte heller gjort. Vi har inte yrkat avslag av det skälet och det har jag också påpekat för herr Wickman. Nu erkänner han att det inte står någonting med den av honom påstådda innebörden i vår reservation, men ändå fortsätter han att misstänkliggöra. Han sade att vi begär utredning i olika frågor men att vi egentligen inte önskar få någonting genomfört. Jag tycker att oppositionen har rätt att bli trodd på sina ord, herr Wickman. Det skulle vara lättare att debattera, om vi kunde utgå ifrån att vi alla talar sanning. Beträffande handläggningen av dessa ärenden vidhåller jag att det sätt på vilket hela detta komplex behandlats har ställt riksdagen åt sidan och omöjliggjort för oppositionen att utöva sina konstitutionella möjligheter att bedriva opposition på det sätt den skall bedrivas. Ta t.ex. Kabifallet och insatserna på läkemedelsområdet samt apoteken. Det är ett led i ett noga genomtänkt program. Herr Wickman har själv talat om hur staten skall komma in på läkemedelsområdet, där olika led är inkuggade i varandra och där förvaltningsbolaget har en roll, det förvaltningsbolag till vilket kammaren i dag skall ta ställning. Här föregrips den utredning som diskuterar hur apoteken i framtiden skall organiseras. Innan man har redovisat hela problemet för riksdagen ställer man alltså riksdagen inför fait accompli. Vad beträffar fallet Uddcomb träffades den 19 juni en överenskommelse mellan svenska staten — vad är nu svenska staten i det sammanhanget? — Uddeholms AB och Combustion om ett samarbete. Jag vet inte om ärendet då var draget i konselj. Det är möjligt att det var det. Men överenskommelsen byggde på förutsättningen av Kungl. Maj:ts godkännande eller godkännande av styrelsen för något av de helstatliga bolagen. Därefter gav man helt enkelt Investeringsbanken direktiv om att hoppa in. Men hela tiden förutsatte man att förvaltningsbolaget — som då ännu inte fanns till — sedan skulle träda in, och man förutsatte att det krävdes stora statliga investeringar. Vad är staten och vad är Investeringsbanken i: det fallet? Var går gränserna mellan dessa olika kinesiska askar som man använder sig av? Visst hade vi kunnat yrka avslag på Uddcomb, men jag upprepar att det är tekniskt omöjligt att yrka avslag på någonting som redan är i gång. Man hade ju beslutat om lokaliseringen, och man byggde därnere. Då vore det en politisk dumhet och en politisk omöjlighet att nu yrka avslag. Ja, men man kan göra det »i demonstrationssyfte», säger herr Wickman. Är det de befogenheterna oppositionen nu skall ha, att agera »i demonstrationssyfte»? Då har man verkligen inte stora anspråk på oppositionen — och det har kanske inte heller herr Wickman. I somras tillfrågades herr Wickman om denna sak. Man frågade då om det inte förelåg risk för att riksdagen skulle göra invändningar. Då svarade herr Wickman: Ja, man får ju vänja sig vid att ta risker. Och så tillade han att i fortsättningen skall riksdagen givetvis underställas transaktioner av detta slag, även om det inte behövts, »eftersom vi ju har Investeringsbanken och förvaltningsbolaget». Investeringsbanken hade man ju, men förvaltningsbolaget fanns inte då. Vidare sade herr Wickman att regeringen får själv avgöra från; fall till fall när affärer av denna typ skall prövas av riksdagen. Jag vidhåller att detta inte står i överensstämmelse med de demokratiska spelregler som skall gälla i detta land! Här föreligger ingen bristande re spekt för riksdagen, sade herr Wickman, utan här rör det sig om en följd av verkligheten. Ja, men det ena utesluter väl inte det andra., Konsekvenserna av verkligheten kan ju också bygga på bristande respekt för de konstitutionella arbetsformerna, och det gör jag gällande att det har varit fråga om i detta fall. För att sedan komma tillbaka till mera essentiella frågor sade jag i mitt första anförande att den utveckling som man nu börjat med, alltså att köpa in sig i företag, inte behöver medföra risker men att det kan vara riskfyllt om utvecklingen fortsätter. Och det har hänt mycket under de senaste två tre åren. Jag skall här läsa upp en förteckning över de företag som staten har byggt upp eller där staten har ett avgörande inflytande. Det är en lång lista: Investeringsbanken, utvecklingsbolaget, Anatom Co. AB, Mecom Co. AB, SVETAB, Sonab AB, AB Carbox, Rationell Planering AB, Crownair Swedish Ltd AB, Svensk Avfallskonvertering AB, AB Industridestillation, Swedish Industrial Development Corp. Inc., Uddcomb Sweden AB, Kabi, AB Recip, Grummebolagen, ACO, Vitrum, ett statligt förvaltningsbolag, SMT Machine Company AB, ASEA-ATOM, Kalmar Verkstads AB, Auto-Lift Garage AB, Sandslätts Inrednings AB, AB Auto Car, AB Oljeprospektering. Postverkets distributionsbolag, ett statligt aktiebolag för konsultverksamhet på rationaliseringsområdet, AB Allmänna förlaget, Svenska Utbildningsförlaget Liber AB och Beijer Byggmaterial AB. Detta bara på tre år. Hur många kommer företagen att vara om ytterligare tre år, herr Wickman?
i Herr talman! Jag hoppas att de andra anmälda talarna ursäktar att jag tar till orda igen; jag gör det därför att herr Bohman av. skäl som han inte själv rå der över inom kort måste lämna kammarens överläggning. Inan herr Bohman försvinner vill jag emellertid tacka honom för den reklam som han här gav aktiviteten i den statliga företagssektorn genom att till kammarens protokoll inläsa denna långa rad av företag. Anklagelser för bristande respekt för konstitutionen tar jag verkligen på allvar, herr Bohman. Och jag insisterar på och upprepar att vi inte med Kabioch Vitrumförvärven föregriper läkemedelsförsörjningsutredningens förslag och den proposition som regeringen kommer att lägga fram i vår. Riksdagen har full handlingsfrihet när det gäller Kabioch Vitrumförvärven. När det gäller Uddcomb är det ju egendomligt att vi aldrig skall kunna föra diskussionen med utgångspunkt i de verkliga förhållandena. Vad herr Bohman hela tiden i verkligheten säger är — om det skall vara någon mening i det han säger — att vi borde ha avstått från att använda de i fullt grundlagsenlig ordning tillkomna befogenheter som vi har att klara det enligt min bedömning väsentliga problem, vilket vi nu som jag hoppas löst med bildandet av Uddcomb.

Herr talman! Jag förstår att herr Wickman inte är riktigt glad över handläggningen av Uddcomb-, Kabioch Vitrumärendena. Herr Wickman före faller mig resonera som den gubbe, som för många år sedan kom in i köket till en gård i en dalaby och såg med törstiga och lystna ögon på ölkruset på skänken. Gubben gick fram till kruset och tömde det till botten, varpå han sade: »Jag drack, jag — fick jag?» Det är väl ungefär på detta sätt som herr Wickman handlat i denna affär. Man kan väl ändå inte påstå att riksdagens ställningstagande inte föregrips, när man exempelvis tillsätter ledamöter i bolagets styrelse, bestämmer lokaliseringsplats och sätter i gång projekteringen för en fabrik. Herr Wickman säger vidare att det inte finns några alternativ. Jo alternativet är att sådana affärer görs upp med förbehåll för riksdagens godkännande och att ikraftträdandet av uppgörelsen sker efter riksdagens godkännande. Om det gäller en särskilt viktig och brådskande fråga, där det önskvärda ikraftträdandet inte passar riksdagssessionen, kan man överväga att sammankalla riksdagen. Jag hoppas att departementen inte är okunniga om att det finns dessa möjligheter. Man kan emellertid inte bestrida att detta är ett problem från konstitutionell synpunkt. Jag framhöll tidigare att herr Wickmans resonemang om att man skall motverka enskild maktkoncentration med att bygga upp en mycket omfattande statlig verksamhet var detsamma som att driva ut djävulen med Belsebub. Jag tror inte det är den rätta metoden. Vill man komma till rätta med de starka tendenserna till maktkoncentration i vårt samhälle, kan det inte vara riktigt att vi satsar på en stark statlig maktkoncentration utan vi skall i stället söka decentralisera. Herr Wickman kan få ytterligare besked om vår uppfattning, inte minst när vårt programutkast om några dagar publiceras. Där behandlas denna sida av frågan något utförligare. Centern vill slå fast att hela vår miljöpolitik, vår lokaliseringspolitik och vår inställning till företagsde mokrati och många andra områden av det politiska livet måste bygga på en så långt möjligt driven decentralisering av beslutanderätt, av insyn, av näringsliv och av bebyggelse. Herr Wickman viftade också bort problemställningen om en risk för kollision mellan statligt företagarintresse och statligt agerande från samhällsintressets synpunkt för att tillse att konkurrensen upprätthålls och stimuleras med åtgärder som är konkurrensneutrala i förhållande till olika företagsformer. Herr Wickman och jag har olika meningar på den punkten. Jag tror inte att det väsentliga är att bygga upp en mycket omfattande statlig verksamhet härför, utan vad det gäller är att samhället skall vara starkt nog att kunna gripa in och se till att konkurrensen och framstegsviljan upprätthålls och att monopol och truster motverkas. Jag tror inte att en regering, som har bakom sig en mycket stor statlig koncern — långt större än den som nu finns — och som har problem att få denna koncern lönsam kommer att visa samma lidelse, samma intresse för att gripa in och gripa in på ett opartiskt sätt som regeringen har vid en statlig verksamhet av mera måttliga dimensioner. Därvidlag skiljer sig våra meningar.

Herr talman! Vi kunde inte lägga oss i det säljande företagets skyldigheter att upplysa de anställda och allmänheten, säger statsrådet Wickman på tal om läkemedelsföretaget. Men, herr statsråd, hur gjorde ni när staten var säljare och ville avyttra Durox? Varför hemlighöll ni saken så länge då, även för riksdagen? Låt vara att någon uppriktig själ sade att man var glad över att inte behöva tala om saken förrän efter valet — men ingår det också i näringspolitiken att säljaren får lov att dröja till efter ett val? Herr Wickman är ledsen över att jag frågade hur andra ledamöter av regeringen uttalade sig och om han stod bakom deras ståndpunkter. Han tyckte att det var någonting alldeles felaktigt. Jag tänker inte undervisa herr Wickman på vare sig det ena eller andra sättet när det gäller exempelvis demokrati, men det är verkligen en helt naturlig sak att oppositionen frågar regeringen vad den har för åsikt, när olika ledamöter talar olika språk. Herr Wickman säger att statsrådet Myrdal uttalade att om det allmänna var en stor köpare, så var det naturligt att man också producerade själv. Nu tror jag inte att statsrådet Myrdal betonade »stor». Men å la bonne heure — herr Wickman lägger till detta med »stor köpare» och säger att det är en naturlig grundtanke. Det gäller alltså inte huruvida staten kan tillverka dessa varor bättre och billigare, utan det är en naturlig grundtanke, ett slags tendens till statlig självhushållning, som herr Wickman till min stora överraskning företräder. Annars är det ingen naturlig grundtanke. Är principen att det skall vara ordnat så att man får det så bra och så billigt som möjligt, då faller statsrådet Myrdals tanke. Och jag tror att herr Wickman kommer ut på ett starkt sluttande plan i sitt chevalereska försök att rädda statsrådet Myrdals helt ohållbara uttalande. Herr Wickman gjorde gällande att jag hävdat, att så snart ett enskilt företag kan göra någonting skall det statliga företaget lämna över patent etc. till det enskilda företaget. Nej, herr Wickman, det är en karikatyr av vad jag sade. Vad jag begärde var, att när man talar så mycket om under vilka förutsättningar staten skall utvidga sina företag o. s. v., så skulle man också, t.ex. i proposition nr 121, ha något redogjort för under vilka förutsättningar staten skall inskränka sin företagsamhet. Jag har pekat på Durox och AB Statsgruvor, och statsrådet tar fasta på det. Men det kan väl även tänkas andra fall där det är rimligt att staten inskränker sin företagsamhet, och den saken rekommenderar jag Er att låta utreda. Herr Wickman säger att jag låtsas som om statliga företag hade någon speciell lust och önskan till mörkläggning. Det är fria fantasier. Det finns ingenting av denna art i mitt uttalande. Men bör inte enligt Er mening statliga företag gå i spetsen när det gäller att lämna en ordentlig redovisning, bl.a. inför riksdagen och Sveriges folk, som i sista hand är ägare av detta företag? Vi har tydligen ägnat för stor uppmärksamhet åt folkpartiets motion, säger herr Wickman nu. Den ger tydligen inte uttryck för Er inställning. Jo, det gör den visst! Men herr Wickman finner sedan att den tydligen inte utgör en fullständig redovisning för allt vad vi tycker i denna fråga. Nej, naturligtvis inte. På samma grund som Er proposition inte heller gör det. Flera regeringspropositioner har förelegat. Om det om dessa hade sagts att de innehåller allt vad regeringen principiellt tycker, skulle man ha skrattat åt påståendet och svarat: Nej, naturligtvis är det inte allt. Men vi har genom partiledaruttalanden, genom landsmötesuttalanden, genom motioner, reservationer och genom att rösta för en hel rad av statliga företag på olika sätt uttalat oss i saken. Varför säger herr statsrådet då: Herr Ohlin vill ha så litet som möjligt av statlig företagsamhet!? Nej, om jag skall försöka göra en kort formulering, så vill folkpartiet främja bästa möjliga försörjning för konsumtionen. Som jag tidigare har sagt vill vi ha bästa möjliga utveckling av näringsliv och nationalinkomst. Detta bör ske med beaktande av sociala hänsyn, miljöhänsyn och många andra ting. Den statliga företagsamheten ingår som ett led i detta. Frågan är vilken roll den skall spela. Vad beträffar maktkoncentrationen uttryckte herr Eliasson i Sundborn en uppfattning som jag tror delas av hela oppositionen: Man är emot både statlig och privat maktkoncentration. Att ett minskande av den privata maktkoncentrationen — i den mån nu en sådan finns — nödvändigtvis skulle betyda att man i stället ökar den statliga maktkoncentrationen är naturligtvis inte riktigt. Man kan använda många andra metoder, men statsrådets yttrande visar att det finns en ständig tendens att öka statens insatser i stället för att försöka finna andra metoder som motverkar både statlig och enskild maktkoncentration.
Herr talman! Jag har en känsla av att luften håller på att gå ur denna debatt, och jag skall därför fatta mig rätt kort.

Om herr Eliasson tänker sig in i vad detta förslag skulle ha inneburit, tror jag att han tar det tillbaka. Han framkastade det förmodligen inte på fullt allvar. Låt mig i detta sammanhang få säga ytterligare några ord om Uddcomb. Genom inrättandet av Investeringsbanken har riksdagen skapat en möjlighet för bl.a. transaktioner av den typ som bildandet av företaget Uddcomb utgör. Om riksdagen menar att detta var en felaktig användning av den befogenheten, har riksdagen alla möjligheter att ge uttryck åt en sådan uppfattning. Ett sätt att ge uttryck häråt är, som jag sade, att avstå från att överta de aktier som Investeringsbanken nu kommer att överlåta på förvaltningsbolaget. Om riksdagen tycker att detta var en mindre lämplig affär kan den på ett påtagligt sätt nu visa detta. I fortsättningen kommer vi många gånger att ställas inför sådana här frågor. Det är därför vi bildar förvaltningsbolaget för att skapa utrymme för ett handlande som är så snabbt och effektivt som vår dynamiska verklighet gör nödvändigt, för att citera herr Bohman. Det ger nämligen möjlighet att nå vissa angelägna mål — som jag hoppas att inte bara den socialdemokratiska gruppen i kammaren utan även centerpartiet och folkpartiet anser viktiga — beträffande sysselsättning och export. - Förvaltningsbolagspropositionen anger ramar och riktlinjer för förvaltningsbolagets verksamhet. Att de enskilda företagsärendena under en lång tid så att säga skulle hållas öppna i avvaktan på ett godkännande av riksdagen kan aldrig vara en hållbar regel. När det gäller Kabi och Vitrum händer ingenting ifall riksdagen avslår Kungl. Maj:ts proposition. Företagen finns där, och de gamla ägarna får söka driva verksamheten vidare. Därvidlag ger alltså verkligheten en fullt obegränsad valfrihet. Vad Uddcomb beträffar finns inte den valfriheten i fråga om den reella verksamheten. Vi kommer alltså tillbaka till frågan: Anser vi att denna verksamhet är så angelägen att den bör komma till stånd och att regeringen därför handlade rätt när den i somras — under former som ingen lär kunna påstå icke var formellt helt grundlagsenliga — fattade beslut om att bilda detta företag? Jag skall inte förlänga diskussionen om maktkoncentration. Det är alltid intressant att höra att ni inom oppositionen är intresserade av den privata maktkoncentrationen; det är som bekant ett litet sent påkommet intresse. Jag har för övrigt av den ursprunglige motionären från 1960, herr Haglund, blivit påmind om att inte bara folkpartiet — vilket jag väl kom ihåg — utan också centerpartiet motsatte sig även kravet på utredning av den faktiskt föreliggande privata maktkoncen trationen, den utredning vars betänkande under senare år successivt har offentliggjorts. Självfallet ser varken regeringen eller jag personligen en statlig företagsexpansion som det enda sättet att motverka privat maktkoncentration. Jag kan alltså ge herr Ohlin rätt i att det finns många andra vägar.

Det gläder mig att herr Ohlin uppenbarligen har gått ifrån det orimliga kravet att vi som köpare skulle hoppa in i säljarens företag och informera hans anställda. Jag förstår emellertid herr Ohlins lycka över att få nämna namnet Durox en gång till; jag tror att han kommer att unna sig den glädjen flera gånger. Jag måste dock definitivt konstatera inte bara att luften har gått ur debatten utan också att dennas nivå har sjunkit väl djupt, om herr Ohlin vill anklaga företaget Durox för att av hänsyn till pågående valrörelse ha styrt informationen. Vi har diskuterat den saken för ett år sedan, och jag protesterar lika bestämt nu som då. Men förekom då ingen information till de anställda? Jo, det gavs information till de anställda om pågående överläggningar mellan Durox ägare och Gullhögenkoncernen. Jag har redan tidigare sagt att informationerna till de anställda i Durox och framför allt till företagsnämnden — jag tror att man i ett känsligt förhandlingsläge får inskränka sig till att ge denna typ av information till företagsnämnden — kunde ha varit utförligare.

Herr talman! Det är verkligen intressant att statsrådet Wickman, som själv valde att gå ut i debatten med slängar hit och dit på grundval av karikatyrer, sedan beklagar sig över debattnivån. Statsrådet Wickman vill nog ändå inte försvara den grad av upplysning som lämnades de anställda och allmänheten i Duroxfallet. Det har vidare stått ganska mycket i pressen om en suck som utstöttes från socialdemokratiskt håll att »det var skönt att detta inte behövde komma ut förrän efter valet». Vill statsrådet hävda att man inte kan få referera ett sådant allmänt diskuterat yttrande, ställer han helt andra krav på andra än på sig själv. Från vårt håll var vi skeptiska mot en utredning om maktkoncentrationen inom näringslivet, upplagd på det sätt som föreslogs. Däremot har vi inte haft något att invända mot en allsidig utredning om maktkoncentrationen. På socialdemokratiskt håll har man emellertid ännu inte velat intressera sig för frågan om den statliga maktkoncentrationen och dess tillväxt. Får jag tolka herr Wickmans uttalande i dag så, att Ni såsom vän av upplysning är villig att sätta i gång en utredning om den växande statliga maktkoncentrationen på det ekonomiska området, en pendang alltså till den som snart är avslutad? Den frågan bör väl kunna besvaras med ett enkelt ja, herr statsråd.
Herr talman! Jag behöver, herr Ohlin, inte upprepa att informationen i Duroxaffären borde ha varit bättre än vad den var. Det har jag sagt tidigare, och jag har också gjort det förut i dag. Låt mig bara tillägga att på ägaren av ett företag ankommer att bl.a. ange riktlinjerna för företagets verksamhet och att tillsätta dess styrelse. Att vi centralt i kanslihuset i detalj skall driva de statliga företagen har aldrig varit meningen och kommer än mindre att bli det i fortsättningen. Vi har naturligtvis förtroende för de styrelser vi tillsätter. Det ankommer på dessa och de verkställande ledningarna att svara för att informationen till de anställda i de statliga företagen fungerar. Det är bl.a. just för att bevaka de anställdas intressen som vi har varit angelägna om att det i våra företags styrelser skall ingå också representanter för de fackliga organisationerna. Herr Ohlin sade — han var litet tvekande och glidande på den här punkten — att man väl ändå får citera vad som allmänt sägs om att socialdemokratiska valarbetare och ombudsmän låtit undslippa sig en »suck av lättnad» över att Duroxaffären inte behövde komma upp i valrörelsen. Ja, det tror jag säkerligen att de var glada för. Men det är en väldig skillnad, herr Ohlin, mellan att å ena sidan uttrycka glädje över detta faktiska förhållande och att å andra sidan insinuera att informationen kring företaget styrts i sådant syfte. Att det registreras som en fördel att någonting blir känt eller icke känt vid en viss tidpunkt är rimligt ur ett partis synpunkt. Ibland har man tur och ibland otur — ofta är det dessutom så att turen och oturen ackumuleras. På samma sätt kan det sägas att det var en väldig otur för mitt parti att år 1966 lösningen av frågan om bostadsfinansieringen kom efter och inte före valet. Jag kan försäkra att oerhört många valarbetare och ombudsmän i vårt parti reagerade på ett betydligt kraftigare sätt än med motsatsen till en suck av lättnad när det gäller den saken. Herr Ohlin ställde vidare den direkta frågan till mig, om jag var beredd att tillsätta en utredning om statlig maktkoncentration. Jag har tidigare ibland litet grand raljerat med herr Ohlins uppträdande när det gäller den s.k. koncentrationsutredningen.

Men herr Ohlin talade den gången inte precis om storfinansens härjningar. Nej, vad som bekymrade herr Ohlin var den bristande vidden i utredningen, vilken inte omfattade det som herr Ohlin ansåg vara det verkligt stora maktkoncentrationsproblemet i svenskt näringsliv, nämligen bl.a. Tobaksbolagets dåvarande monopolställning. När denna utredning om den privata maktkoncentrationen nu har genomförts, anser herr Ohlin att vi borde få en utredning om den statliga maktkoncentrationen. Jag tror inte att det behövs någon särskild utredning om graden av statens inflytande eller bristande inflytande över näringslivet, ty det är frågor som riksdagen kontinuerligt diskuterar. Under nästan varje debatt i denna kammare berör man problem som sammanhänger med det statliga inflytandet. Utan att herr Ohlin betydligt utförligare redovisar hur en utredning skulle läggas upp för att ge ett meningsfullt resultat, har jag därför svårt att ta ställning till herr Ohlins förslag.

Herr talman! Det har varit en utomordentligt intressant debatt vi i dag fått avnjuta. Man har från moderata samlingspartiets och folkpartiets sida tagit fram all gammal skåpmat man disponerat över då det gällt att försöka misskreditera statlig verksamhet. Man har också givit uttryck för missnöje med uppläggningen av dagens debatt. Såväl herr Bohman som herr Ohlin har tydligen ogillat att industriministern inledde den. Jag hyser en viss förståelse för deras ogillande. Industriministerns inledning har utan tvivel varit synnerligen verkningsfull och kanske också i betydande utsträckning verkat hämmande; vi har nog sluppit höra en del överord som vi eljest inte skulle ha undgått. Fru Nettelbrandt frågade varför man inte följer den ordning som brukar gälla. Jag tycker det ligger närmare till hands för fru Nettelbrandt att rikta den frågan till sitt eget parti. Visserligen har herr Ohlin en gång i tiden varit suppleant i statsutskottet, men den vanliga ordning som fru Nettelbrandt åberopade innebär ju att några av partiets representanter inom ifrågavarande avdelning i statsutskottet uppträder som partiets talesman. Personligen har jag ingenting emot att herr Ohlin övertar den rollen, och jag har inte heller någonting emot att herr Bohman remplacerar dem som för moderata samlingspartiets räkning sitter i statsutskottets femte avdelning. Ur den synpunkten har jag ingen erinran att göra; jag bara konstaterar att man från respektive partiers sida gjort det som nu skett till något större än det i verkligheten är. Man har på det sättet mobiliserat sin olust mot statligt företagande. Vad är det egentligen som här föreslås? Jo, en organisation för den statliga företagsamheten; man vill bygga upp ett förvaltningsbolag som till sin konstruktion är ganska likt de förvaltningsbolag som förekommer på den enskilda sektorn. Det är förvånansvärt att såväl herr Bohman som herr Ohlin är upprörd över en sådan åtgärd. Herrarna brukar eljest i betydande utsträckning åberopa det enskilda näringslivets företräden ur företagarsynpunkt. Om man nu på den statliga sektorn kopierar det som enligt herrarnas mening är så föredömligt, borde ni då inte hälsa det med tillfredsställelse i stället för att bedriva den excercis vi har fått bevittna i dag? I verkligheten är det bara fråga om att genomföra en mer rationell organisation för den statliga företagsamhetens bedrivande. Det tycks vara en punkt i propositionen som särskilt har stört herrarnas ro, nämligen det avsnitt där man talar om att de statliga företagen också skall kunna expandera. Kan det vara ett fel, om ett företag i sig självt bär fröet till en utveckling som kan göra företaget större och konkurrenskraftigare och sätta företaget i stånd att på ett bättre sätt full följa sin uppgift? Man har väl tvärtom alltid lovprisat de enskilda företagen när de har expanderat. De har utmålats som föredömen när de har lyckats synnerligen väl. Varför är herrarna så rädda för att en liknande expansion skall kunna förekomma på den statliga sektorn? Jag tycker att denna opposition rimmar illa med lovprisandet av den privata företagsamheten. Det finns anledning till ytterligare en kommentar i detta sammanhang. Såväl herr Ohlin som herr Bohman har vid åtskilliga tillfällen talat om socialdemokratins regleringslusta, d. v. s. lust att i detalj reglera saker och ting. Trots att vi har bemött detta påstående, har det kommit igen lika säkert som amen i kyrkan. Men hur är det nu? I propositionen föreslås att förvaltningsbolaget skall få en vidgad frihet att driva verksamheten på ett så rationellt och ekonomiskt sätt som möjligt. Vad vill då folkpartiet och högern i det avseendet? Jo, de vill begränsa rörelsefriheten och på olika områden föra in detaljregleringar som omöjliggör den expansion som de i andra avseenden eftersträvar. De vill alltså låsa utvecklingen för de statliga företagen. Kan detta vara en ur företagssynpunkt klok politik? Det förvånar mig att herrarna, som vid skilda tillfällen har gjort anspråk på att i högre grad än vi andra företräda näringslivet, kan föra slikt tal i dag. I debatten har det också anförts konstitutionella synpunkter på handläggningen av vissa frågor. Industriministern har på ett enligt min mening fullt övertygande sätt motiverat förslaget. Det märkliga är att det endast är konstitutionella invändningar som har riktats exempelvis mot Uddcomb; i sakfrågan har man såvitt jag hört inte gjort någon erinran mot konstruktionen av detta bolag. När det föreligger en situation som kräver handling bör väl ändå demokratin äga den handlingskraft som erfordras. Man får inte förlama demo kratin genom att låsa dess möjligheter till handling i alltför snäva former. Herr Bohman förklarade att det var en felbedömning att moderata samlingspartiet skulle vara motståndare till ett förvaltningsbolag. Partiet skulle vara positivt inställt till tanken på ett förvaltningsbolag, men man ville inte medverka till den föreslagna konstruktionen och har därför begärt ytterligare utredning. Nu har emellertid ärendet varit föremål för utredning i åtskilliga år och i en mängd olika sammanhang. Jag menar att vi inte bara kan hålla på att utreda en fråga, som kräver en snar lösning, utan att vi också måste handla. Jag tror inte att en ny utredning skulle komma på bättre lösningar än vad de under flera år bedrivna utredningarna redan har presenterat. Jag tror att högerns attityd i denna fråga egentligen är ett slags kamouflage. Man döljer sig bakom kravet på en utredning för att inte klart dokumentera sin bristande vilja till positiv handling på detta avsnitt. Man har också svårt att argumentera mot den organisation som har föreslagits, alldenstund den i andra sammanhang har prövats och befunnits lämplig. Herr Bohman sade här att en fortsatt statlig företagsexpansion kommer att förändra strukturen hos det svenska näringslivet. Hur stor är då den statliga andelen av det svenska näringslivet? Enligt de uppgifter som vi har fått rör det sig totalt om 5 å 6 procent. är det nu så farligt om den statliga sektorn skulle expandera något, och skulle en statlig expansion medföra ett stillastående i det privata näringslivet? Kommer inte dynamiken att verka även där? Fråga är, om en betydande satsning från förvaltningsbolagets sida kommer att leda till någon större procentuell förskjutning mellan statligt och enskilt ägande. Å andra sidan är det uppenbart att förvaltningsbolaget kan påverka strukturen i det svenska näringslivet. Det finns områden i vårt land som är industrifattiga. Det enskilda näringslivet har visserligen stimulerats att medverka till nylokalisering i dessa områden, och jag vet att det planeras ytterligare åtgärder i det avseendet, men det behövs ändå kraftfulla insatser för att tillgodose behovet. Herr Ohlin nämnde som ett exempel att domänverket hade minskat arbetsstyrkan från — om jag minns rätt — omkring 12 000 till 5 000 personer. Detta är ett problem som hela den svenska skogsindustrin har mött. En betydande rationalisering har friställt tusentals och åter tusentals skogsarbetare. Det förekommer också strukturförändringar på andra områden inom näringslivet där den enskilda företagsamheten icke har kompenserat den minskning av antalet arbetstillfällen som rationaliseringen har medfört. Detta har lett till allvarliga problem för de människor som har drabbats av denna. I sitt första inlägg hade herr Ohlin som ett huvudtema att sysselsättningssvårigheterna var tillfälliga, och han frågade, om vi nu skall bygga upp företag som sedan fortsätter att verka på dessa orter under årtionden framåt. Herr Ohlin vet lika väl som jag att sysselsättningssvårigheterna exempelvis i Norrbotten ingalunda är tillfälliga — de utgör ett bestående problem, som måste angripas, och enligt min mening har samhället skyldighet att aktivt medverka därvid. Herr Bohman menade att IRI hade blivit en helig ko för oss socialdemokrater. Det vill jag inte hålla med om, men jag vill påstå att det för oppositionen tycks vara en helig ko att man så långt förmågan räcker måste försöka begränsa möjligheterna till statlig aktivitet inom näringslivet. Herr Bohman menade vidare, att vi inte bör dra alltför långt gående paraleller på detta område. Enligt min mening gör han sig emellertid skyldig till en betydande felbedömning. Så långt har han rätt som att vi inte hade samma förhållanden här efter kriget som man hade i Italien och att vi därvidlag inte kan dra en parallell mellan Sverige och Italien, men på ett annat avsnitt kan vi göra det. Om vi jämför förhållandena i södra Italien innan IRI började sin verksamhet där nere och de förhållanden som nu råder, kan vi konstatera att det har gjorts stora insatser. Det stora järnverket i Taranto, den kemisk-tekniska industrin på Sicilien, Alfa-Romeos anläggningar i Neapel och betydande satsningar inom andra områden av näringslivet har givit människorna nya möjligheter till arbete och utkomst. Det problem som man brottas med i södra Italien är i väsentlig grad identiskt med det problem som vi har i norra Sverige. Vi bör därför dra lärdom av erfarenheterna i Italien av IRI:s verksamhet. Det råder inget tvivel om att den har varit av utomordentligt stor betydelse för expansionen i de industrifattiga områdena. Det är också inom det avsnittet som jag tror, att förvaltningsbolaget skall ha möjlighet att göra en insats i vårt land, även om den kanske inte får samma dimensioner som IRI:s, åtminstone inte till en början. Men jag tror att de principer som IRI arbetar efter är riktiga. Jag tillät mig, när jag besökte Italien och IRI, säga, att IRI:s konstruktion har varit en lyckad syntes av den brytning som diskussionen om samhällets och näringslivets utveckling uppvisar och att vi har mycket att lära av IRI:s verksamhet. Italien är i dag inte bara ett museum med fornminnen utan också en industristat i stark expansion. När oppositionen här söker konstruera ett motsatsförhållande mellan näringslivet och samhället, kan det vara intressant att ta del av de erfarenheter som har gjorts i Japan. Där är man överens om att det är tack vare de samhälleliga insatserna som den ja panska industrin har haft förmåga att expandera på det sätt som skett. Det har ju allmänt, även i borgerlig press, uttalats beundran för den expansion som det japanska näringslivet har undergått.

Jag skulle kanske ha gått in litet ytterligare på den argumentering som anförts, men jag måste bekänna att jag har mycket svårt att förstå var någonstans folkpartiet står. Jag har försökt att lyssna mig till en uppfattning hos herr Ohlin, men han har i dagens diskussion fladdrat från den ena till den andra ståndpunkten. När han i debatten har varit litet trängd av industriministern, har han försökt skapa bilden av att det inom socialdemokratin skulle finnas en serie av olika uppfattningar. Herr Ohlin bör väl ändock notera, att det i denna fråga råder samstämmighet, liksom även i Övriga väsentliga frågor, inom socialdemokratin. Men jag förstår att herr Ohlin har litet svårare att presentera en enighet från sitt eget partis sida, och det är väl mot den bakgrunden som man får se utformningen av folkpartiets motion; den fladdrade nämligen också ganska betänkligt i olika avseenden. Men herr Ohlin skall ju tillfredsställa inte bara Per Garthon utan även de direktörer som finns inom folkpartiet, och det är ett så pass brett register, att det kan utgöra en förklaringsgrund till det fladdrande som präglade hans argumentering i denna fråga. Herr Ohlin har inte på något sätt kunnat prestera en bevisföring om att just det föreliggande förslaget till organisation av förvaltningsbolaget skulle vara olämpligt i något avseende. Han har endast sökt bibringa lyssnarna en känsla av att han är orolig för expansionen, och det är ju ganska märkligt att han är oroad av att produktiviteten hos de statliga företagen kan ökas. Det är denna strävan att sätta en hämsko på företagens utveckling som jag tycker att nationalekonomen Ohlin skulle opponera sig mot, om nu politikern kan svälja det. När herr Ohlin vill göra gällande att vi från vårt håll börjat ett storkrig mot folkpartiet måste jag säga att han även i det stycket använt kraftiga överord. Vi har endast helt lugnt påpekat det ohållbara i folkpartiets argumentering. Herr Eliasson i Sundborn förklarade att han i stort sett var nöjd med propositionen men att han på vissa punkter hade en avvikande uppfattning. Särskilt betonade han behovet av att kreditmarknaden förbättrades och att näringslivets expansionsmöjligheter ökades. Det är ganska intressant att studera den gemensamma borgerliga reservationen på denna punkt. När vi behandlade frågan om inrättandet av Investeringsbanken, som har till uppgift att underlätta kreditmöjligheterna för vissa företag, förekom en betydande opposition från vissa håll i det borgerliga lägret. Centerpartiet anslöt sig till förslaget men folkpartiet hade som vanligt något delade meningar. Men det var ju här frågan om ett sätt ait förbättra kreditmarknaden. Utvecklingsbolaget är ett annat organ som kan medverka till industriell expansion. Det har alltså redan vidtagits en serie av åtgärder för att stimulera utvecklingen inom det svenska näringslivet, och styrelsen för teknisk utveckling är ett annat exempel på aktivt handlande på detta område. Därför menar jag att reservationen egentligen hänger i luften, det som man begär har redan genomförts. Det var rätt intressant att höra herr Eliassons uttalande att han var motståndare till såväl enskild som statlig maktkoncentration. Men han hade inga synpunkter på vem som skall bryta den enskilda maktkoncentrationen, som det enligt hans mening är nödvändigt att bryta. Såvitt jag förstår har endast staten tillräckliga resurser att göra en insats på detta område. Herr talman! Debatten har varit lång och de flesta av de synpunkter som bör anföras på detta spörsmål har väl redan ventilerats i betydande utsträckning, varför jag för min del för närvarande begränsar mig till att hemställa om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Anhopningen av en mängd frågor till en enda stor, gemensam diskussion skall inte föranleda mig att gå in på de många problem som nu debatteras. Jag skall begränsa mig till att kort beröra den fråga som behandlas i bankoutskottets utlåtande nr 52, i vilket utlåtande motioner om läkemedelsindustrin har upptagits till behandling. Jag hänvisar där till vårt motionspar 1I:740 och II:446. Den frågan kan utan tvivel upptas i samband med dagens huvudfråga, alltså det statliga utvecklingsbolaget. Den har beröring med det problemkomplex som vår riksdagsgrupp och det parti som jag företräder har aktualiserat i olika sammanhang under årens lopp, och den har även samband med frågan om utvecklande och utvidgning av den statliga sektorn i näringslivet. De frågorna kommer emellertid herr Hermansson från vår grupp senare att utveckla partiets synpunkter på. Läkemedelsindustrin anknyter också till hälsooch sjukvårdsområdet, ett område där de privatkapitalistiska intressena bör vara helt uteslutna. Vinstintresset för nämligen med sig en överdimensionerad och konkurrensbetingad reklam, som i sig själv är fördyrande, en faktor som även påverkar forskningen. Jag tänker här inte ingå på alla de frågeställningar som jag så många gånger under årens lopp har tagit upp i dessa sammanhang, men jag kan inte underlåta att göra en anmärkning till statsrådet Wickmans första anförande.

Om herr statsrådet hade läst det skrivna, så hade han kanske fått litet hjälp med att övervinna sin oförklarliga rädsla för att också nämna vår motion när det gällde det som han var överens med oss om. I vår motion har vi uppställt dels ett långsiktigt, dels ett kortsiktigt perspektiv. Det sistnämnda perspektivet anser man vara tillgodosett med förvärvet av de aktuella läkemedelsföretagen. Därmed vill man säga att en vidgad statlig läkemedelsproduktion = kommit = till stånd, vilket i och för sig innebär ett tillmötesgående av yrkandet i vår motion. Jag säger »i och för sig» eftersom det här rör sig om en »blandekonomisk» lösning, inte en rent statlig produktion. Denna fråga har emellertid enligt mitt sätt att se mycket stor principiell räckvidd. Jag skall nu inte gå närmare in på den, eftersom den kommer att tas upp av vår grupp i annat sammanhang. Vi har också i en särskild motion givit uttryck åt våra synpunkter i det fallet. Jag vill emellertid passa på tillfället att uttrycka den förhoppningen att den utvidgning av den stat liga produktionen av läkemedel som alltså inletts måtte fortgå i skyndsammast möjliga takt. Vad sedan gäller den långsiktiga delen i vår motion är jag tyvärr inte överens med utskottet, som skriver att en utredning är obehövlig. Det beror givetvis på vilka avsikterna är. Har man den avsikten att den privatkapitalistiska dominansen på området skall bestå för lång tid framöver, så är utskottets argumentering helt förståelig. Men har man den uppfattningen — som vi har — att läkemedelsindustrin är en av de industrier som bör stå i förtur för att komma under samhällelig ledning, så är det nödvändigt med en planering och en prövning av alla de frågor som är förbundna med genomförandet av en sådan linje.

Herr talman! Debatten har nu nått det stadium där man kan ta upp detaljspörsmål i det större sammanhang som har avhandlats av statsråd och företrädare för statsutskottet. Vi har här stött på den vanliga svårigheten att dra gränsen mellan vad som skall handläggas inom statsutskottet och inom bankoutskottet. Bankoutskottet brukar handlägga frågor rörande den allmänna näringspolitiken, och dit hör förvisso strukturen av läkemedelsindustrin och läkemedelsdistributionen. Vi har haft att behandla två motionspar på det området, ett med socialdemokratiska och ett med kommunistiska motionärer. Fru Ryding har nu talat för det sistnämnda motionspa ret och menat att skäl föreligger för att dess hemställan i viss utsträckning bifalles. Jag har en aning svårt att förstå att man forifarande lyckas tala med så pass stor entusiasm för ett motionsyrkande som luften i stort sett har gått ur. Sedan motionerna i fråga väcktes under vårriksdagens allmänna motionstid har mycket hänt, såsom redovisats i bankoutskottets utlåtande. Koncentrationsutredningens branschstudie Läkemedelsindustrin lades fram i september och läkemedelsförsäkringsutredningens betänkande, som har kommenterats tidigare i dag, föreligger också men är ännu inte remissbehandlat. Regeringen har agerat på ett sätt som bör tillfredsställa både de socialdemokratiska och, som man tycker, de kommunistiska motionärerna. Motionärerna visste väl i stort sett vad som skulle komma att hända när de i våras väckte sina motioner. Detta har också hänt. Man har ridit på en surfingbräda på en våg som man såg rulla fram, Denna våg har nu rullat förbi och motionernas styrfart är kanske inte längre så stor. Inom bankoutskottet har vi också sett frågan på det sättet och därför hemställt att riksdagen måtte avslå motionerna om ytterligare utredningar av läkemedelsbranschen. Jag kommer senare att yrka bifall till denna hemställan.

Herr talman! Detta är, såsom herr Regnéll mycket väl vet, inte första året som han och jag talar om läkemedel i denna kammare. Min entusiasm för hela denna fråga om att läkemedelsindustrin bör gå in under samhällelig kontroll kommer att upphöra först när denna angelägenhet tillfredsställande lösts. Vi anser att så inte skett, även om en del har hänt. Det gäller alltså att se till att målsättningen verkligen blir realiserad. Det är den inte i dag.

Herr talman! Den fråga som från folkpartihåll tagits upp i motion I: 414, väckt vid riksdagens början, och i motion 1: 1069, väckt i anledning av proposition nr 121 om ett statligt förvaltningsbolag m.m., gäller rätten för riksdagens revisorer att granska statliga företag. Den första motionen behandlar — som naturligt är — frågan helt allmänt, medan den andra behandlar just det statliga förvaltningsbolag som föreslås i propositionen. Det torde vara allmänt erkänt att i samma mån som den statliga verksamheten vidgas till att omfatta allt flera och allt större områden bör riksdagens möjligheter till insyn och kontroll genom sina egna revisorer ökas. Frågan om riksdagsrevisorernas rätt att granska statliga bolag är inte ny; den har varit aktuell åtminstone sedan år 1922. En ökad insyn i sådana bolag fick riksdagen — men inte revisorerna — år 1930. Vid tre senare tillfällen har riksdagen själv hos regeringen hemställt om rätt för statsrevisorerna att granska statliga företag — det var 1939, 1944 och 1947. Statsutskottet, som var enigt, tillstyrkte i samtliga fall, men de två utredningsmän som granskade frågan år 1948 stannade för olika förslag. 1953 års utredning om de statliga företagsformerna avvisade i sitt år 1960 avgivna betänkande tanken på att ge statsrevisorerna granskningsrätt. Den föreslog i stället att den för monopolföretagen gällande ordningen skulle införas för alla statliga företag, d. v. s. att riksgäldsfullmäktige skulle få rätt att utse tre av fem revisorer. Förslaget har emellertid aldrig blivit genomfört. I årets proposition om förvaltningsbolaget ansluter sig regeringen till tidigare förslag, att en årlig redogörelse skulle lämnas riksdagen, men avvisar tanken på ett särskilt revisionsorgan. I stället föreslås att möjlighet öppnas för ett begränsat antal riksdagsmän att Ett av motargumenten har varit att systemet skulle innebära en onödig dubbelkontroll. Enligt min mening är sådant tal obefogat. Eljest skulle man ju kunna argumentera på liknande sätt över hela fältet — det sker nu revision genom riksdagens revisorer men dessutom genom riksrevisionsverket och statskontoret. Det är heller inte fråga om en revision i vanlig bemärkelse med siffergranskning o.d. som företas på samma sätt varje år. Nej, här är det ett av riksdagen tillsatt organ, revisionen, som skulle få insyn också på detta område och i sin allmänna översyn kunna spela även över detta fält. Man har sagt — också i utskottet har detta framhållits — att statsrevisorernas kansli inte är tillräckligt bemannat. För endast två veckor sedan fattade emellertid riksdagen beslut om flera nya befattningar inom detta kansli. Och för övrigt: sådana argument är väl i alla fall inte gångbara när det gäller en fråga av denna art. När nu krav på insyn och kontrollmöjligheter framförts av riksdagen själv tycker man att både regering och utskottsmajoritet borde villfara en sådan begäran. Det är som vi har framhållit i reservationen till konstitutionsutskottets utlåtande nr 43: »Det har med tiden kommit att framstå som alltmer onaturligt, att den statliga verksamhet, som bedrivs i privaträttsliga former, inte är i vanlig ordning föremål för revisorernas granskning.» Jag kommer, herr talman, att yrka bifall till denna reservation sedan utskottsutlåtandet föredragits.

Herr talman! Jag kan icke underlåta att uttala min förvåning över den hetta, med vilken herr Nelander framförde sina önskemål. Jag kan förstå om lust tidigare funnits att lägga fram motion i detta ärende, men efter de deklara tioner som givits här i dag tycker jag att även herr Nelander skulle kunna vara nöjd med den möjlighet till insyn för riksdagen, som kommer att öppnas. Det har klart deklarerats att riksdagen får tillfälle att utse 18 ledamöter att deltaga i förvaltningsbolagets bolagsstämmor, varigenom de också får möjlighet att inhämta upplysningar om dotterbolagen. Att under sådana förhållanden säga att man i alla fall vill låta också riksdagens revisorer granska verksamheten tyder enligt min uppfattning på att man inte riktigt tänkt igenom saken. Man måste väl ändå ha klart för sig att det här i vissa stycken rör sig om affärsverksamhet och att statlig affärsverksamhet liksom privat sådan kan ha behov av sekretess i vissa avseenden. Det är väl ändå, herr Nelander, bekant att riksdagens revisorers agerande alltid omfattas med mycket stort intresse från pressens sida. Riksdagen får helt tillräckliga möjligheter till information genom det sätt som här föreslagits. Konstitutionsutskottets majoritet har därför avstyrkt motionerna och jag kommer att yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 43 sedan detsamma föredragits.
Herr talman! Herr Lindholm har framlagt viss kritik mot själva uppläggningen av dagens debatt, och i viss mån instämmer jag med honom. Men jag anser att det kanske hade varit riktigt att ordföranden i statsutskottets femte avdelning också hade inordnat sig vedertagen princip och talat efter reservanterna såsom vi brukar göra när vi samlas för att diskutera våra frågor. Efter de olika inledningsanförandena står det ganska klart var skiljelinjen går på det ideologiska planet mellan oppositionens och regeringspartiets uppfattning. De ganska stora nyanser som finns inom oppositionspartierna visade sig också tydligt. Ur den argumentering som departementschefen gjort här i dag kan man utläsa minst två olika bevekelsegrunder för startandet av ett förvaltningsbolag. Den välvillige ser framför sig en industriminister som kan liknas vid den mest dynamiske storföretagare — en kraftfull gestalt vars enda syfte är att göra nationalföretaget Aktiebolaget Sverige så effektivt, så konkurrenskraftigt och så starkt som möjligt och som försöker att fånga upp det bästa privat företagsamhet kan ge och knyta neutrala och respektfulla förbindelser med privatindustrin. Med »Svärd»> i höger hand hugger han av den besvärliga gordiska knuten som binder det privata näringslivets utvecklingsmöjligheter.

Även om industriminstern inte avsett det, så kommer trycket utifrån, från vänstergrupper och en mängd okunniga, att kräva en styrning som i början långsamt men senare snabbare sätter hjulen i rörelse på socialiseringens väg. Herr talman! Jag tillhör egentligen inte någon av dessa grupper. Jag tror nämligen på statsrådet Wickman när han säger: Vad man vill behålla är en blandekonomi, i huvudsak byggd på fri företagsamhet. Jag tror att han menar att den rätta vägen utpekas i de fyra huvudprinciper som är presenterade i propositionen: för det första att genom staten bygga ut näringslivets planering, för det andra att med skattebetalarnas och pensionärernas pengar förbättra företagens kapitalförsörjning, för det tredje att genom statsanknytning främja forskning och industriell utveckling och för det fjärde att förstärka den statliga företagsamheten. Jag är inte övertygad om att han har rätt. Däremot är jag övertygad om att det finns andra vägar, som, om vi slår in på dem, leder oss till ett mera vidgat perspektiv och öppnar utsikter som kan bli mera tilltalande och omväxlande för oss och ge oss ett bättre underlag för nya synvinklar. Jag hoppas att femte avdelningens ordförande, herr Lindholm, inte skall påstå att dessa tankar är gammal skåpmat. Dessa andra vägar är att bättre lyssna till industrins folk, att inte låta sig styras av dem men väl vägledas, ty dessa människor kan näringsfrågor. Det är också att låta det arbetande kapitalet röra sig friare här hemma och över gränserna i stället för att i varje stund hota med regleringar och dirigeringar och låta pekpinnen dansa framför näsan på dem som har både viljan och kraften att förbättra vår produktion. Det är, med industrins egna ord, att staten i stället för att inrikta sig på alltmer omfattande affärsmässig verksamhet i första hand påverkar de allmänna spelregler som gäller på en marknad, i vilken vi har ett starkt internationellt engagemang. Det är inte statens huvuduppgift att ägna tid åt småföretagsamhet, vilket faktiskt nu tycks vara fallet. Det är vidare — men det tillhör finansminister Strängs avdelning — att föra en skattepolitik som stimulerar näringslivets utveckling och en ekonomisk politik som ökar investeringsförmågan hos de produktionsskapande enheterna i vårt land. Varken herr Sträng eller herr Wickman kan eller får stå oberörda inför näringslivets skattedelegations påpekande för några dagar sedan. Tron att statlig företagsamhet skall kunna avhjälpa bristerna i investeringsförmåga och höja den ekonomiska tillväxttakten är för mig som att se en hungrig hund bita sig själv i svansen. Herr talman!

Herr Lindholm har berört denna fråga; jag undrar bara om vi inte har utläst två olika ting av våra erfarenheter, att döma av den diskussion som har förekommit. Under vårt besök i Japan fick vi veta att i förberedelserna för varje års budget ingick en nära kontakt mellan statsmakter och industri. Näringslivet fick verkligen presentera sina villkor, och finansdepartementet tryckte hårt på att man tog hänsyn till dessa samtidigt som man engagerade sig för landets allmänna intressen och den politiska målsättningen. Men inte nog med detta: man bytte kontinuerligt folk mellan näringsliv och departement för att lära sig förstå varandra. Detta ansågs inte vara ett förräderi mot det japanska folkets intressen utan tvärtom. Det var en fördel att arbeta tio år i ett departement och sedan komma till industrin eller vice versa. Jag skulle vilja fråga herr Lindholm, om han tror att det skulle skada den svenska regeringens anseende, om vi tillämpade samma system i vårt land. Finns det bärkraft i den näringspolitiska idé som ni förfäktar och finns det en vilja till innehåll i effektivitetsresonemanget — ge då mer plats för effektivt folk utan krav på att de skall vara »röda»! Använd sparbanksveckor och Arosmässor inte till att mästra utan till att lyssna på vad industrin har att säga! Herr Lindholm har sagt att det är fråga om kamouflage när moderata samlingspartiet säger sig i viss mån vara positivt till ett förvaltningsbolag — allt andas, enligt herr Lindholm, bara negativism. Jag vill ärligt förklara att vi är positiva till och anser det nödvändigt med en samordning och effektivisering av den statliga företagsamheten. Hur skulle vi kunna ha en annan inställning, när vi hela tiden har kritiserat statsmakterna för att en sådan samordning inte har funnits? Vi har också accepterat statlig företagsamhet under förutsättning att man klart drar upp riktlinjer beträffande målsättningen som inte motverkar den privata industrins utveckling. Vi är överens om att staten skall driva vissa monopolföretag — televerket, postverket etc. Vi har accepterat exploatering i statlig regi av vissa naturtillgångar såsom vattenfall och malmfyndigheter, och vi anser att skogsmarken och skogsindustrin är något så när praktiskt fördelade för att största möjliga effektivitet skall kunna utvinnas i olika landsdelar. Vi tror att det finns forskningsoch <utvecklingsområden som är av den storleken att staten bör vara med för att dela ansvar och risker, inte minst på lång sikt. Vi har ingenting emot att vidga motiven för statlig företagsamhet och att sådan drivs för att kontrollera att de privata företagen verkligen är effektiva och hela tiden ligger på toppen. En sådan kontroll kan åstadkommas genom aktiespridning och börsnotering av de statliga aktiebolagen. Jag skall återkomma härtill. Ett motiv för statlig företagsamhet är att man vill försöka bevisa att det går att väsentligt förbättra miljön för de anställda och för omgivningen — en viktig fråga i dagens situation — samt förena detta med effektivitet och skäliga konkurrenskostnader. På detta område är staten ännu inte något särskilt gott föredöme. Ett annat motiv är att man vill utveckla jämlikheten på arbetsplatsen och medverka till en acceptabel skillnad mellan kunnighet och arbetsinsats i inkomsthänseende. Ännu så länge finns det emellertid inga bra bevis på statlig framsynthet här heller. Detta är alltså några skäl för viss statlig företagsamhet. Kan den statliga företagsamheten dessutom skingra något av den osakliga propaganda som bedrivs mot svenskt näringsliv vore mycket vunnet. Herr Lindholm sade att det är vi som vill försöka få fram ett konkurrensförhållande. Jag tycker att man har en stark känsla av att socialdemokraterna för att de skall kunna försvara eller utveckla sina positioner medvetet håller ett visst avstånd till svenskt näringsliv. Att hålla sig vid makten i 35 år är inte lätt, om man inte har något att slåss mot och engagera sina medarbetare för. Det vore att kritisera sig själv om man erkände att man under en hel arbetande generation ännu inte lyckats lösa de flesta av samhällsproblemen. Man kan inte slåss mot sig själv, och då är ett privat näringsliv bra att ta till — en uppkonstruerad motpart som är en värdig motståndare i stället för en svag politisk opposition som gör dåligt motstånd och ofta jamar med. En sådan motpart behövs för att hålla socialismen frisk, vital och levande. Det privata näringslivet har tydligen fått i uppgift att tjäna förnyelseprocessen inom svensk socialdemokrati. Den motiveringen mötte aldrig femte avdelningen i statsutskottet på den resa som vi gjorde när vi studerade samverkan mellan stat och privat företagsamhet. Kanske helt enkelt av den orsaken att sådana spänningar aldrig konstruerats upp, därför att t.ex. IRI i Italien har haft en annan motivering för sin industriella medverkan. Den dynamiska utveckling som skett inom privatindustrin och hos IRI går hand i hand — under de senaste tio åren under en borgerlig regerings ledarskap. När man talar om IRI skall man också komma ihåg vilken utveckling man haft i Italien. Det är ett företag som kom till under Mussolinis regim under 1930-talet. IRI fick stora naturliga uppgifter efter kriget då Italien låg industriellt sönderslaget. Vi har inte haft sådana förhållanden i vårt land. Motiveringarna här är helt andra. I Italien var man tvungen att ta detta steg för att över huvud taget snabbt komma i gång med en storföretagsamhet och för att kunna upprätta kontakter med andra länder. Men, statsutskottets värderade ordförande, glöm inte följande synpunkter av IRI:s chef, professor Petrilli: »Att sprida aktieägandet på så många enskilda händer som möjligt har inte bara till uppgift att hos allmänheten skapa ett direkt intresse för näringslivets verksamhet både i enskild och statlig driftform. Det är dessutom ägnat att vitalisera näringslivet och ge det en likartad stimulerande konkurrens». Var hör vi dessa ord i vårt land? Jag citerar vidare: »Det uppammar till ett aktivt personligt sparande till nytta för hela samhällslivet och det torde vara en särskild stimulans för ledning och anställda att genom börsnotering få en värdemätare på företagets ställning och allmänna effekt.» Hur många gånger har jag inte hört att ledningen för statlig företagsamhet velat ha det på detta sätt. Man vill verkligen visa upp vad man skulle kunna göra i konkurrens med enskilt näringsliv genom en spridning av aktieägandet. Det skulle ske bl.a. för de anställdas egen skull och för att dessa skulle känna att de befinner sig i samma situation som de i det privata näringslivet anställda. Jag övergår nu till vår reservation beträffande förvaltningsbolaget. Vi har avstyrkt propositionen och yrkat att riksdagen hos Kungl. Maj:t måtte hemställa om en utredning om i vilka former de statliga företagen bör samordnas och drivas för att skapa ökad effektivitet och bättre lönsamhet med tillgodoseende av kravet på konkurrens på lika villkor och behovet av vidgad insyn och kontroll. Detta innebär inte att vi vill smita undan eller att vi inte vill ha en bättre effektivitet genom en arbetsform som kan vara passande. Vi anser att ett förvaltningsbolag är ett steg i rätt riktning för att ge detta innehåll men att målsättningen är oklar och den skisserade formen ofullständig. Vi tycker inte att förvaltningsbolaget i sig självt skapar de nödvändiga effektiviseringarna. Det borde först redovisas hur de nuvarande företagen skall effektiviseras innan man för fram en högst generell målsättning för förvaltningsbolagets verksamhet med krav på lönsamhet och största möjliga expansion. Vi anser att den byråkratiska konstruktion som bolaget är uppbyggt efter kommer att förlänga beslutsprocesserna hos de i gruppen ingående företagen, och det blir då inte den effektivitet man uppställer som mål. Det är inte bara vi som säger detta, utan det har också sagts i remissvaren från statliga företag. Man beskär enligt vår mening de individuella företagens ansvar och man skapar ytterligare en beslutsnivå. Vi har sagt att detta minskar handlingsfriheten. En sådan handlingsfrihet är nödvändig att ha, om man i någon mån skall kunna jämföra sig med privat företagsamhet. Det kan bli påfrestningar över det normala, om man skall klara den konfliktsituation som vi tror mås te uppstå mellan de särskilda företagen och förvaltningsbolaget. Vi fruktar att en företagsledare i ett särskilt statligt företag, vilken möter kritik eller måste ändra sina åtgärder på grund av förvaltningsbolagets ställningstagande, kommer att känna sådant beroende av huvudinstansen att beslutsprocessen blir förlamad. Att det råder stor osäkerhet om hur bolaget skall fungera utan en mer preciserad målsättning har påpekats av riksbanksfullmäktige som har ett annat förslag om ett från departementet fristående mindre topporgan. Moderata samlingspartiet brukar vara sparsamt med förslag till förnyad utredning. I denna fråga är en sådan dock väl motiverad för att nå praktiska och effektiva fördelar. Man har inte heller tillvaratagit bolagets samordnande möjligheter genom att man uteslutit sådana företag som SMT Machine Company. Staten skall inte ägna sig åt småföretagsamhet. Varför har man fortfarande kvar AB Svensk torvförädling som har en omsättning på 4 miljoner kronor per år, när man talar om att man skall skapa jättestora enheter? Varför fortsätter man att sälja mullämnen till Svenska husmödrars blomkrukor? Kan det vara en verksamhet som är lämplig för ett statligt företag? Varför inte göra sig av med det företaget när det finns spekulanter? Man motiverar det med att staten av beredskapsskäl behövde denna verksamhet. Men när utvecklingen gått så långt att inga beredskapsskäl längre förefinns, varför då inte göra sig av med sådan statlig småföretagsamhet. Man har en känsla av att det ibland är mer behovet av att äga och driva i statlig regi än behovet att uppnå effektivitet — som man så mycket talar om — som motiverar ställningstagandena. Jag skall inte här ta upp värderingsfrågor och kapitalfrågor; det kommer en annan talare från mitt parti att göra. Jag övergår till proposition nr 142 och reservationen från moderata samlingspartiet i utskottets utlåtande. Vi har avstyrkt propositionen helt och hållet. Vi anser inte, att det finns någon anledning att övertaga aktierna i AB Kabi, Apoteksvarucentralen och Vitrum apotekare AB. Vi begär i stället en översyn av de redan i gång varande produktionsenheterna på läkemedelsområdet för att göra dem mer funktionsdugliga. Genom att köpa nya företag löser man inga problem innan man kommit till rätta med den splittring som nu förefinns i denna produktionsgren. Staten äger statens bakteriologiska laboratorium, statens veterinärmedicinska anstalt, militärapoteket och försvarets fabriksverk. Dessa är också i viss utsträckning inblandade i den officiella kontrollfunktionen. Staten har alltså redan möjligheter att kontrollera läkemedelsindustrin. En rationalisering av denna verksamhet behöver således inte förutsätta ett inköp av Kabi och Vitrum. Herr Burenstam-Linder kommer att utförligare ta upp denna fråga. Jag kan inte, trots att saken redan tagits upp, underlåta att anmärka på ett förfaringssätt, som nu tycks bli allt mer vanligt. Riksdagen sätts allt oftare på undantag, och besluten här tycks mer och mer bli en formsak. Åtminstone upplever människorna ute i landet det så. Den ena gången får man av en fackföreningskongress eller en socialdemokratisk partistämma reda på vad riksdagen skall besluta. Den andra gången läser man i en statlig utredning att staten redan äger 65 procent av aktierna i Kabi och att verksamheten tillträtts den 1 oktober 1969; vi har i dag då riksdagen alltså går att fatta beslut i ärendet den 10 december. I slutet av september utsågs ny ordförande och två ledamöter av Kungl. Maj:t att inträda i Kabis styrelse från den 1 oktober. I början av oktober utsågs tre ledamöter att som suppleanter inträda i Vitrums styrelse. Jag begär inte att regeringen skall erkänna att detta är maktfullkomlighet. Jag vänder mig till riksdagens socialdemokratiska ledamöter och frågar: Gör ni anspråk på självständighet? Finns det i så fall någon socialdemokratisk ledamot som vågar gå upp i denna talarstol och slåss för riksdagens integritet? Sker inte detta, är det ett tyst erkännande av att man struntar i att gå de vägar som den parlamentariska demokratin stakat ut. Det är beklagligt att vi ställs i den situationen. Samma sak gäller ärendet rörande förvärv av aktier i Uddcomb Sweden AB. De borgerliga ledamöterna har i ett särskilt yttrande påtalat begränsningen av riksdagens konstitutionella möjligheter att realbehandla Kungl Maj:ts förslag. Samarbetsavtalet har på statens vägnar godkänts av Sveriges Investeringsbank AB, verksamheten igångsattes i augusti och byggnadsarbetena har påbörjats. Det är ett konstitutionellt ingrepp som jag tycker att riksdagen inte får lämna opåtalat. Herr talman! Här kunde sägas mycket mer om dessa saker, men jag begränsar mig till det sagda. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 6 i utlåtandet om förvaltningsbolaget.

Herr talman! Efter den mycket utförliga redovisning för vår syn på målsättningen för den statliga verksamheten som har lämnats av herr Ohlin och flera andra talare kommer jag att helt gå förbi reservation 2 i statsutskottets utlåtande nr 168, som berör just målsättningen. Jag hoppas att kammarens ledamöter inte tar illa upp att jag inte upprepar något av de många argument som har anförts i debatten på den punkten. Jag kommer dock att något närmare gå in på några av de andra reservationerna som finns fogade till detta utlåtande. I den folkpartimotion som ligger till grund för reservationerna framhålls att frågan om information och medinflytande avfärdas mycket lättvindigt i propositionen. »Detta är för oss en stor fråga», sade industriminister Wickman när han med friskt morgonhumör började dagens debatt. Vilket utrymme har man då i propositionen givit denna stora fråga? Jo, man har ägnat den sju rader. Vi reservanter ansluter oss till motionärernas synpunkter och anser att starka skäl talar för att de anställda i statliga företag bör få rätt att utse representanter i respektive företags styrelser. Herr Wickman berörde delegationen om industriell demokrati och den av denna delegation påbörjade försöksverksamheten. Jag vill deklarera att jag av två skäl med intresse har följt försöksverksamheten. För det första därför att jag anser att frågan om företagsdemokrati är mycket viktig. Jag delar herr Eliassons i Sundborn åsikt, att de företagsdemokratiska frågorna måste lösas under 1970-talet. För det andra har jag följt försöksverksamheten med intresse därför att en fabrik i min hemstad, Svenska tobaksbolagets anläggning i Arvika, utsetts till försöksindustri. Utredningens sekreterare säger i ett färskt uttalande, att försöksverksamheten går något stapplande men — och det tycker jag är positivt — att de anställda visar ett mycket stort intresse för den. Jag hälsar alla framsteg på detta område med tillfredsställelse. De synpunkter som innefattas i reservationerna 4 och 6 kommer herr Ericsson i Åtvidaberg att utveckla, och av tidsskäl skall jag avstå från att göra det.

Reservation 5 avser en, som jag tycker, intressant sak, som redan har vidrörts här i debatten, nämligen möjligheterna för riksdagsmännen att närvara vid bolagsstämmorna. Riksdagsmännen är ju valda att representera dem som faktiskt tillskjuter kapitalet i företagen. Vi har därför på vårt håll bedömt det vara riktigt att dessa representanter har möjlighet att närvara, inte bara vid förvaltningsbolagets stämma utan också vid dotterbolagens stämmor. I propositionen föreslås det att 12 riksdagsmän skall få närvara och ställa frågor, dock enbart vid förvaltningsbolagets stämma. Industriministern har här utvidgat detta och sagt att de också kommer att få insyn i dotterbolagens redovisning, något som vi hälsar med tillfredsställelse. Utskottet har dock ansett att 12 är ett för litet antal, och majoriteten i utskottet har föreslagit en höjning till 18 ledamöter. Herr Eliasson i Sundborn har deklarerat att han skulle ha velat ha ett högre tal men att han har gått med på 18 som en kompromiss. Vi noterar med tillfredsställelse att alla nu är ense om att 12, som departementschefen har föreslagit, är ett för lågt antal. Vi folkpartister har emellertid gått något längre i vårt krav på insyn. Vi har föreslagit att 24 riksdagsledamöter skall väljas för att delta både i förvaltningsbolagets och i dotterbolagens stämmor. Men vi har också föreslagit att utöver dessa 24, som genom att de är valda har skyldighet att delta i stämmorna, tillfälle bör beredas varje riksdagsledamot som så önskar att efter särskild anmälan få tillträde till alla de statliga företagens bolagsstämmor i den utsträckning som bolagsordningarna medger. Det finns ingen som tror att detta kommer att medföra att riksdagens le damöter i alltför stor utsträckning kommer att utnyttja denna rätt. Skulle det emellertid visas ett livligt intresse för de statliga företagens stämmor, är detta enligt vår mening bara tillfredsställande. Vad vi vill åstadkomma med förslaget om ökad insyn är framför allt att den riksdagsledamot som så önskar skall ha möjlighet att delta i de statliga bolagens stämmor. Jag vill, herr talman, med denna korta motivering yrka bifall till reservationerna 2 till och med 6 i statsutskottets utlåtande nr 168.
Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn har tidigare i dag lämnat en utmärkt översiktlig redogörelse för vårt partis inställning till statlig företagsamhet i allmänhet och till det nu föreslagna statliga förvaltningsbolaget i synnerhet. Jag skall därför här bara anföra en del kompletterande synpunkter. De statliga företagens struktur, målsättning och uppgifter är ett frågekomplex av stort allmänt intresse. Relationerna mellan dessa företag både horisontellt och vertikalt och mellan företagsgruppen som sådan och den politiska statsledningen har avgörande betydelse för effektiviteten såväl för gruppen som för dess enskilda medlemmar. Bakgrunden till en bedömning av de statliga företagen måste vara kravet på effektivitet, då denna företagsgrupp enligt proposition nr 121 sysselsätter cirka 200 000 anställda och omsätter omkring 16 miljarder kronor och sålunda utgör en betydande del av vårt näringsliv. En närmare analys av de statliga företagens ställning och uppgifter leder med naturnödvändighet till en diskussion om det statliga företagandet över huvud taget och motiven för dess existens. Jag skall, herr talman, här inte ge mig in på en sådan diskussion, eftersom dét skulle föra alltför långt från ämnet, nämligen behandlingen av statsutskottets utlåtande nr 168. Jag skall inskränka mig till konstaterandet att man på högsta socialdemokratiska håll inte heller denna gång lyckats prestera en uttömmande och koncis definition av vad som menas med aktiv näringspolitik. Sistnämnda begrepp är dock ett av de vanligaste slagorden i den socialdemokratiska propagandan. I proposition nr 121 angående ett statligt förvaltningsbolag anges visserligen fyra »näringspolitiska motiv för en väl fungerande statlig företagssektor», men denna redovisning är någonting annat och betydligt mer substanslöst än den klara definition som jag nyss efterlyste. Beträffande de nyssnämnda näringspolitiska motiven för en statlig företagsamhet vill jag för min del ansluta mig till de två första, som — ehuru definitionsmässigt inte fullt klara — ändå kan ge viss vägledning i fråga om målsättningen. Jag har vid flera tillfällen t.ex. vid behandling av propositionen om Investeringsbankens inrättande, och i debatten om SVETAB framhållit två huvudskäl för existensen av statliga företag. För det första är det nödvändigt för samhället att skapa arbetstillfällen i orter och regioner, som dras med sysselsättningssvårigheter. Kan detta icke ske genom lämplig stimulans åt privat företagsamhet, bör samhället söka starta och utveckla statliga företag. Om dessa sköts väl och därför expanderar, bör de bli ett incitament till uppkomsten av även privata och kooperativa företag. För det andra kan det ibland visa sig erforderligt att satsa på så stora investeringsobjekt att enskilt kapital i tillräcklig utsträckning icke kan uppmobiliseras. Då måste samhällets väsentligt större resurser sättas in och ett eller flera för ändamålet lämpliga statliga företag igångsättas. Dessa av mig i olika sammanhang anförda huvudskäl för statlig företagsam het överensstämmer i sak med de två första av departemenschefen antydda näringspolitiska motiven för statlig företagsamhet. Det tredje motivet som han framför tycks mig vara på något sätt diffust och inger mig också olustkänslor. Anledningen härtill är att uttrycket »en mer rationell företagsstruktur inom en industribransch» alltför ofta i den socialdemokratiska propagandan anges vara en struktur, som kännetecknas av att fusioner och nedläggningar sopat bort de mindre företagen, så att branschen i fråga utmärkes av några få storföretag. Om den starka expansionen av statlig företagsamhet har en sådan målsättning i sikte, är man uppenbarligen ute på farliga vägar, som leder till en olycklig samhällsekonomisk snedvridning. Mot denna bakgrund hade det varit både tacknämligt och motiverat, om departementschefen närmare preciserat vad han menar med begreppet »rationell företagsstruktur» som ett näringspolitiskt motiv till statlig företagsamhet. Beträffande departementschefens fjärde motiv, nämligen hänvisningen till det värdefulla för staten att genom egna företag skaffa »ingående erfarenhet av företagandets villkor» kan anmärkas, att sådan erfarenhet kan skaffas på bättre och billigare sätt än genom startandet av statliga företag. Man kan t.ex. rekrytera dugligt och erfaret folk från näringslivet till Kungl. Maj:ts kansli eller till andra statliga organ. Vad sedan angår förslaget om att effektivisera de statliga företagen genom inrättandet av ett statligt förvaltningsbolag har vi från centerpartiets sida godtagit detta förslag och de motiveringar som anföres härför. Jag måste emellertid tillstå att jag för min personliga del känt och känner en viss tvekan. Genom den ytterst heterogena karak :är som utmärker de företag som skall föras in under förvaltningsbolaget som dotterbolag kan det i praktiken bli svårt att åstadkomma en organisation, som ger garanti för största möjliga effektivi tet. Det skulle måhända ge större utdelning i effektivitetshänseende, om de statliga företagen sammanfördes i grupper efter intressegemenskap och att var och en av dessa grupper leddes av ett samordningsbolag. Bärigheten av sistnämnda idé skulle emellertid icke kunna avgöras förrän efter ingående utredningar. Mot bakgrunden härav och med hänsyn till nödvändigheten av att snarast få en effektivisering av de statliga företagen till stånd genom bl.a. samordning bör ett statligt förvaltningsbolag komma till stånd så fort som möjligt på de premisser, som anges i propositionen. Det bästa får nämligen icke bli det godas fiende. På några punkter föreslås emellertid avvikelser, som framgår av några reservationer, som jag helt kort skall kommentera i fortsättningen. Innan jag övergår härtill, vill jag emellertid något uppehålla mig vid ett viktigt förslag i propositionen, om vars rätta uttolkning utskottet är enigt. Ifrågavarande förslag har den innebörden, att »kravet på lönsamhet för förvaltningsbolaget skall förenas med skyldighet att lämna offert för fullgörande av sådana speciella uppgifter i fråga om sysselsättning, försvarsberedskap m.m. som ägaren begär att bolaget skall fullgöra». Utskottet framhåller att vad som anförts i propositionen icke utgör hinder för även privata och kooperativa företag att inkomma med motsvarande offerter. Utskottet tillägger att det torde vara lämpligt att staten i förekommande fall utnyttjar även denna möjlighet. Kort uttryckt skall de statliga företagen ha skyldighet att avgiva dylika offerter medan privata och kooperativa företag har möjlighet att inkomma med dylika. Detta är i och för sig bra och helt i linje med den fastställda grundregeln om konkurrens på lika villkor mellan de olika företagsformerna. Men innebär inte detta förhållande att mindre företag, som inlämnar offerter, blott i ströfall kan bli slutligt antagna för leveransen? Frågan kan i förstone verka onödig eftersom alla bör ha lika chans oavsett storleken. Den mindre industrins representanter klagar emellertid ofta, alltför ofta, på att de så sällan kommer i fråga som leverantörer vid den nuvarande statliga upphandlingen. För att få slut på dessa klagomål, berättigade eller ej, skulle det måhända vara ändamålsenligt att liksom i USA genom lagstiftning tillförsäkra de mindre företagen en viss, bestämd kvot av den statliga upphandlingen. Det sist anförda var, herr talman, en parentes, men jag har velat fästa uppmärksambheten på saken för att det skall stå klart att mindre företag icke får bli diskvalificerade vid statlig upphandling av vad slag det vara må, därför att det av naturliga skäl kan ställa sig bekvämare att vid en dylik upphandling vända sig till en handfull större anbudsgivare. Vad angår reservationerna till statsutskottets utlåtande nr 168, vill jag först uppehålla mig vid reservation 2. Som jag inledningsvis antytt är det av största betydelse att målen för de statliga bolagens verksamhet preciseras i klara och entydiga termer. Detta har departementschefen ännu inte gjort och det förhållandet kan leda till att det statliga engagemanget på företagsområdet sväller ut för hastigt med byråkratisering, bristande samordning och sämre effektivitet som följd. Det sägs visserligen i Propositionen, att den, som det heter, övergripande målsättningen för förvaltningsbolaget bör vara att under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion. Detta är ju en ren truism, eftersom nyssnämnda krav måste ställas på all företagsamhet om denna inte skall vara ett rent självändamål. Men vad är det som är typiskt för de statliga företagens verksamhet, deras rättigheter, struktur, skyldigheter etc.? Enligt reservanternas mening måste statliga företag förutom att vara lön samma och kunna expandera av egen kraft även påta sig ett särskilt ansvar för att kunna uppfylla de skiftande krav som samhället och de anställda ställer på näringslivet. Att särskild hänsyn får lov att tas till sådana krav betyder inte att lönsamheten och expansionsförmågan måste bli hämmad. Enskild företagsamhet kan uppvisa många exempel på att god lönsamhet med framgång kan förenas med vederbörliga samhällshänsyn. När det emellertid i propositionen uttalas att det statliga förvaltningsbolaget bör sträva efter att uppnå största möjliga expansion kan det dock aldrig, så vitt jag förstår, få bli tal om en ohämmad sådan. Expansionen måste ske inom den ram som erforderlig lönsamhet, förräntning av kapitalet, produktkvalitet, den yttre miljön och de anställdas arbetsförhållanden kräver. Från reservanternas sida understryks att konkurrensen mellan statliga och enskilda företag skall ske på lika villkor, vilket tidigare i dag understrukits av olika talare från de båda politiska lägren. Detta gäller så fundamentala ting som kapitalförsörjning, förräntning av eget kapital och utdelningskrav. Förräntningskravet måste ställas på samma nivå som om kapitalet skulle ha anskaffats på kapitalmarknaden, när nu denna fungerar, eller genom aktieemission och liknande. Med denna distinktion följer att kravet på konkurrensneutralitet i alla utvecklingsstadier måste garanteras såväl enskilda som statliga företag. Detta betyder att de statliga företagen icke på något sätt får hindras att expandera inom den ram som dessa företags egna finansiella resurser erbjuder. Om kapitaltillskott till företagen i fråga behövs härutöver, bör riksdagen pröva om särskilda skäl härtill föreligger. I reservationen 3 behandlas den viktiga frågan om representation i statliga företags styrelser. Trots denna frågas stora betydelse behandlas den mycket lapidariskt i propositionen och avföres från diskussionen med hänvisning till pågående utredning — det sedvanliga greppet när det gäller att bli av med ett besvärligt spörsmål. Något svävande säger departementschefen att informationen till de anställda bör vara så fullständig som möjlig. Detta låter sig naturligtvis sägas, men mot bakgrunden av den pågående, ytterst engagerade debatt som förs rörande företagsdemokrati och de anställdas inflytande i företagens styrelser hade det varit motiverat med en deklaration av mera substantiellt slag. I motionerna 1:1068 och II: 1236 framföres krav på att de anställdas medinflytande i de statliga företagen skall konkretiseras genom att åt de anställda ges representation i företagsstyrelserna. Jag vill understryka ordet och begreppet de anställda. En sådan representation är den säkraste garantin för att informationen till de anställda blir så fullständig som möjligt — för att nu använda departementschefens egna ord. Kravet på medinflytande för de anställda är inte en tillfällig krusning på ytan eller på den breda opinionens hav utan kommer att intensifieras till dess kravet blivit realiserat på ett godtagbart sätt. I en fråga av denna storleksordning, en fråga som tangerar den moderna demokratins grundelement, finns all anledning för staten att spela en pådrivande roll genom att snabbt visa handlingskraft och vilja att konkretisera allmänna talesätt om nyttan av företagsdemokrati. Utskottsmajoriteten finner tröst i det förhållandet att fackliga organisationer sedan lång tid kunnat sätta in sina representanter i de statliga företagens styrelser, men detta är enligt min mening inte tillräckligt. De anställda i ett företag måste få omedelbar, icke medelbar, insyn i respektive företag om informationen skall kunna bli så fullständig som möjligt och begreppet medbestämmanderätt få en me ning. Företagsstyrelser behöver inte spela en så obetydlig roll som här sagts; jag tror det var statsrådet Wickman som sade det. Dessutom förhåller det sig så att de anställda i åtminstone några större företag är anslutna till olika fackliga organisationer, som ofta står i konkurrensförhållande till varandra. Som komplement till åtgärden att bereda representanter för de anställda plats i de statliga företagens styrelser bör också andra former för medinflytande kunna prövas. Förebilden härvidlag kan hämtas från den privata företagssektorn, där nu olika system i växande utsträckning prövas. I anslutning till reservationen 6 finns det anledning understryka ett uttalande i motionerna I: 1068 och II: 1236 rörande kapitalmarknaden. Uttalandet lyder: »Kapitalmarknaden bör fungera så att samma lånemöjligheter erbjuds statlig och enskild företagsamhet.» För att garantera denna målsättning och för att undvika att stora, riskfyllda projekt i framtiden företrädesvis går till statliga företag på grund av dessas överlägsna kapitalresurser borde det vara ytterst lämpligt att införa ett system med statliga utvecklingsgarantier. Reservanterna har därvidlag tänkt på mycket stora projekt, varför det föreslås att garantierna knytes till projekten, inte till företagen bakom dessa. Om systemet utformas på rätt sätt kommer det inte att innebära nämnvärda kostnader för staten men väl att medföra inkomster genom lämpligt avvägda royalties.